Herr talman, ärade ledamöter och åhörare! Tomas Nilsson har frågat mig om jag med ledning av Innovationsrådets förslag avser att skyndsamt ta initiativ till att genomföra förändringar för att tillgodose behovet av snabbare och effektivare miljötillståndsprocesser samt om jag avser att tillsätta en samordningsman för gruvnäringen. Herr talman! Gruv och mineralnäringen i Sverige är angelägen för regeringen. Den globala efterfrågan på mineralråvaror är en utmaning för en ansvarsfull och långsiktigt hållbar utvinning och produktion. Under 2012 pågår arbetet med att ta fram en strategi för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av Sveriges mineralresurser. Detta arbete leds av Näringsdepartementet och sker i samverkan med övriga departement. Sveriges geologiska undersökning, SGU, bistår regeringen i utarbetandet av mineralstrategin. Regioner, lärosäten, länsstyrelser och berörda aktörer inbjuds att inkomma med inspel till arbetet. Under arbetet kommer regeringen att ha en bred dialog med berörda aktörer från det offentliga, näringsliv och andra berörda aktörer. Mineralstrategin syftar till att ta ett helhetsgrepp om den svenska gruv och mineralindustrins framtidsutmaningar och möjligheter. Strategin ska vara klar och lanseras i år. Något arbete med att därutöver tillsätta en samordningsman för gruvnäringen pågår därför inte inom Regeringskansliet. Det nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig förvaltning, Innovationsrådet, som regeringen utsåg i maj 2011, har åtagit sig att under våren 2012 kartlägga och analysera processerna för olika slags miljötillstånd. Rådets kartläggning kommer bland annat att omfatta tillståndsprocesserna för gruvnäringen. Miljötillståndsprocesserna kommer att belysas från olika aktörers perspektiv. Under kartläggningen ska bland annat mark och miljödomstolar, kommuner och verksamhetsutövare liksom allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter. Flaskhalsar i processerna för miljötillstånd ska identifieras, och rådet ska lämna förslag på åtgärder och förbättringar till sommaren 2012, alltså ganska snart. Att åstadkomma en effektiv miljöprövning som samtidigt säkerställer höga hälso och miljöskyddskrav är en viktig del i ett långsiktigt hållbart nyttjande av Sveriges mineralresurser. Eftersom Innovationsrådet ännu inte har lämnat några förslag är det för tidigt att uttala sig om förslagen. Men jag kommer - det försäkrar jag - att med stort intresse ta del av dem när de kommer.
Herr talman! Tack för svaret, miljöministern! Jag tycker att innehållet har en del positiva inslag. Det är bra att regeringen börjar inse att gruvnäringen har en betydelse för Sverige. Det är bra att man har uppmärksammat problemen med dagens tillståndsprocesser och börjat se över hur de kan förbättras. Jag skrev den här interpellationen för att återigen försöka belysa hur viktigt det är med moderna, snabba miljöprocesser utan att man sänker ambitionerna avseende miljö, skyddskrav och hälsoperspektivet. Alla är överens om att miljön är av största vikt och ska värnas väl. Under de senaste åren har intresset för att öppna gruvor ökat. Det rör sig framför allt om traditionell brytning av järnmalm och sulfitmalm men också om en utvinning av ädelmetaller. Under 2011 pågick gruvdrift i 15 gruvor i Sverige varav 13 är mineralgruvor. Därutöver planeras på olika stadier av drift ytterligare 20 gruvor. Av dessa har koncession för bearbetning lämnats av Bergsstaten för 15 gruvor. Sveriges gruvnäring är en tillväxtbransch. I vår tid är det dessutom en framtidsbransch som årligen investerar många miljarder. Gruvindustrin har möjlighet att växa kraftigt i Sverige. Ambitionen är att bli dubbelt så stor som den är i dag. Den förväntade sysselsättningsökningen bara inom gruvindustrin är 5 000 personer de närmaste fem åren. Denna ökning kommer indirekt att generera anställningar i verksamheter runt gruvindustrin. Man brukar säga att en gruvarbetare skapar sysselsättning för ytterligare 3 1⁄2 person i samhället. Gruvnäringen är ett av de fundament som byggt och bygger upp svensk ekonomi. Gruvföretagen genererar miljarder till statskassan och bidrar till att trygga och bygga allas vår välfärd. Herr talman! Med dagens tillståndsprocesser riskerar Sverige att gå miste om både tillväxt och nya jobb. Därför har frågan under en lång tid engagerat IF Metall och gruvklubbarna tillsammans med gruvföretagen. Gruvföretagen har även sagt att de är beredda att betala höjda prövningsavgifter om mark och miljödomstolarna får utökade resurser. Med små insatser kan politiken göra skillnad. Det behövs extra resurser till och tydliga målformuleringar för tillståndsprövande myndigheter. Dessutom borde man omedelbart tillsätta en samordnare för gruvnäringen som följer och driver pågående processer i syfte att lotsa fram större investeringar. Mina frågor är: Hur ser miljöministern på en samordnare enligt gruvindustrins önskemål? Avser ministern att tillgodose gruvindustrins behov av en samordnare?
Herr talman! Låt mig först instämma i Tomas Nilssons vision av gruvindustrins roll i det framtida Sverige och i det framtida Europa. Som EU-parlamentariker ordnade jag ett seminarium i Bryssel tillsammans med utrikesminister Carl Bildt och näringsminister Maud Olofsson om Europas resurser. Det kom som en stor överraskning för många där nere hur stor andel av Europas resurser som finns i Sverige. 90 procent av all järnmalm produceras i övre Norrland, en tredjedel av EU:s totala produktion av guld och bly sker i Sverige, 12 procent av kopparproduktionen, 17 procent av silverproduktionen och 25 procent av EU:s totala zinkproduktion sker i Sverige. Det är alltså betydande värden. Det är oerhört viktigt för europeisk industri och naturligtvis för människor som bor i de här områdena. De får framtidstro och arbetstillfällen och ser sina bygder utvecklas. Det är fantastiskt roligt att se. Det är också viktigt för svensk industri och för hela Europa. Ett av mina favoritämnen är sällsynta jordartsmetaller. De är oerhört viktiga i ny miljöteknik av olika slag. I dagens läge importeras de tio viktigaste nästan till 100 procent till Europa. Men nu finns det antydningar om att det går att hitta en del av de här sällsynta jordartsmetallerna i våra svenska gruvor och i slagghögar, vilket gör det ännu mer intressant. Det berör också människors livskvalitet ur miljösynpunkt. Det måste vi ta på allvar. En stor del av interpellationen handlar om effektivare beslut i miljöprövningar. Då skulle jag vilja repetera den femstegsraket som vi har satt i gång och som jag har fördjupat. Vi jobbar mycket hårt med den. Det första steget är reformen av mark och miljödomstolar. De ska ta ett samlat grepp på miljö, plan och bygglag och fastighetsbildningslag. Tidigare gick det i olika system. Det är en väldig förenkling. Vi har också koncentrerat B-ärendena och gett uppdrag till länsstyrelserna. När vi fattade det beslutet före jul sade jag att när det gäller B-ärenden, det vill säga enklare miljöbeslut, vill jag ha en maximal handläggningstid på sex månader i normalfallet. Det ska finnas särskilda skäl om det ska ta längre tid. Den reformen är beslutad av regeringen i december. Länsstyrelserna har, förutom att de förbereder förenklingen och förbättringen, också ett återrapporteringsuppdrag till Miljödepartementet om hur handläggningstiderna uppfyller detta. Tidigare har de varierat mellan 3 månader och 36 månader, och det är helt oacceptabelt. Här jobbar vi mycket konstruktivt och bra med länsstyrelserna när det gäller B-ärendena. Det tredje steget är Nationella rådet för innovation och kvalitet, som Tomas Nilsson också nämnde. De kommer med förslag nu. Jag lovar att jag ska titta väldigt noga och intresserat på dem. Jag hoppas att de kommer med konstruktiva förslag. Det fjärde steget är att det pågår ett arbete inom Miljödepartementet med nya bestämmelser för miljökonsekvensbeskrivningar för att det ska gå enklare och snabbare med bibehållen miljöintegritet, precis som Tomas Nilsson säger. Vi jobbar också inom departementet med att förenkla och förtydliga beslutsprocesser. Just nu håller jag alltså på med ett förenklings och uppsnabbningsarbete i fem steg.
Herr talman! Tack för svaret, miljöministern! Det är kul att vi är överens om att gruvindustrin är viktig för Sverige. Det är givetvis av största vikt att vi får fram åtgärder för att effektivisera tillståndsprocesserna. Det är också viktigt om företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga. I takt med att världen blir rikare och fler får ta del av välståndet pekar alla prognoser på en fortsatt efterfrågan på råvarorna. Jag tycker att det har funnits skäl att känna oro inför regeringens passivitet när det gäller gruvnäringens framtida utveckling. Gruvnäringen har stor betydelse för svensk ekonomi, som jag har sagt tidigare. Den stora internationella efterfrågan på svenskt miljökunnande är viktiga skäl att stödja gruvindustrin. Vi kan se att andra länder agerar snabbt och har varit mer aktiva för att finna lösningar för sina gruvnäringar och tillvarata näringens möjligheter. Australiens mineralsektor har fördubblats på tio år, och våra nordiska grannländer gör kraftfulla satsningar. Exempelvis har Finland utarbetat ett förslag till handlingsplan för gruvindustrin som omfattar utveckling som rör forskning för gruvindustrins viktiga framtid, förkortning av tillståndsprocesser, utveckling av miljöteknik och ökad tillgänglighet för investeringskapital. Som jag nämnt tidigare har IF-Metall och gruvklubbarna tillsammans med gruvföretagen under lång tid jobbat aktivt i strategiska frågor som rör gruvnäringen och dess tillväxtmöjligheter. Gruvnäringen och fackföreningarna har på området även gjort ett handslag för industrin som kommer att innebära ännu bättre förutsättningar. Samarbetet har handlat om investeringar, energifrågor och givetvis tillståndsprocesser och övriga miljöfrågor. Samarbetet har inneburit att vi inte bara tryggat jobben utan också skapat hållbara och nya jobb som definitivt ger, precis som miljöministern nämnde, framtidstro till samhällena. Trots att fackföreningar och gruvföretag gemensamt arbetat aktivt med dessa frågor kommer det inte att räcka. För det krävs politiska beslut. Regeringen måste hjälpa till om tillväxten ska fortsätta. Jag tycker att det är bra att man tar fram en mineralstrategi för Sverige och att den tas fram under detta år. Därför är det oerhört glädjande att riksdagen beslutade i enlighet med ett socialdemokratiskt initiativ från Sven-Erik Bucht om ett omfattande program för en sammanhållen gruv och mineralindustri. Jag tycker att det är bra att regeringen även avser att ta in synpunkter från olika intressen, och herr talman, det är viktigt att nämna det parti som bjudit in fackföreningarna i det direkta arbetet att utveckla en mineralstrategi för Sverige, nämligen Socialdemokraterna. Herr talman! Det ska bli intressant att se vilka flaskhalsar Innovationsrådet identifierar i processerna för miljötillstånd. Jag är övertygad om att det råder stort intresse för rådets förslag på åtgärder och förbättringar som ska presenteras nu till sommaren. Just nu råder stor efterfrågan på gruvornas produkter, och det är därför viktigt att förslagen på åtgärder implementeras skyndsamt. Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till miljöministern: Kommer förslagen att presenteras före riksdagens sommaruppehåll? För vem kommer de att presenteras? När kommer rådets förslag på åtgärder att genomföras, kommer det att ske under hösten?
Herr talman! Jag tycker verkligen att det är roligt, när vi tittar på regional tillväxt, att Norrbotten och många kommuner som har gruvdrift just nu har denna väldiga medvind. I det sammanhanget är det viktigt att planera den fortsatta verksamheten så effektivt som möjligt men också så miljövänligt som möjligt. Det gäller att se till att det blir en ökad livskvalitet, inte bara genom fler arbetstillfällen utan också genom att arbetsmiljöfrågor och miljöfrågor hanteras seriöst när vi planerar för den utbyggda driften och de nya gruvor som vi hoppas kommer. Jag är glad att Tomas Nilsson uppskattar femstegsraketen för snabbare och effektivare miljöbeslut. Jag tror att många tycker att den är nödvändig i det här sammanhanget. Jag hade i går ett samtal med Leif Johansson, känd industriman, som påpekade att det finns svensk industri som vill gå före när det gäller miljöfrågor och miljöteknik men att just tillståndsprocessen håller tillbaka och fördröjer det hela. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Där har vi satt i gång ett arbete. När det gäller strategin för gruvverksamheten är jag glad att näringsministern med stor entusiasm kastat sig över det arbetet, att också hon ser potentialen i den svenska gruvnäringen. Skulle det behövas fler, utöver Tomas Nilsson och andra ledamöter i riksdagen, som trycker på finns en landshövding i Norrbotten som är mycket intresserad av dessa frågor och gärna engagerar sig i dem. Som miljöminister har jag haft anledning att diskutera svensk gruvnäring och kvaliteten i svensk gruvnäring med Rumäniens miljöminister. Där har man väldiga bekymmer, så det finns även avskräckande exempel. Snart kommer Chiles miljöminister till Sverige, och jag kommer att diskutera dessa frågor med henne. Som jag sagt i några tidigare interpellationsdebatter i dag tror jag att det är viktigt att tänka på att vi har motstående samhällsintressen som möts och ska balanseras. Här handlar det om utvecklingen av gruvindustrin som ska balanseras med miljöintressen och arbetsmiljöintressen. Det allra bästa tror jag är att man träffas och talar med varandra, har en dialog. Förutom att vi satt i gång arbetet med effektivisering och att strategin är på väg skulle jag vilja bjuda in fackliga representanter och representanter för gruvnäringen till Miljödepartementet för att diskutera dessa frågor. Jag tror att det kan vara mycket nyttigt. Det är alltid bra att träffas och samtala när man ska lösa den sortens problematik. Sedan gällde det tidsaspekten. Nu börjar ju riksdagens sommarledighet ganska tidigt och pågår ganska länge, och jag är därför inte säker på att Innovationsrådet hinner lämna sitt material före riksdagens sommarledighet. I så fall kommer vi att bereda frågorna under sommaren, och sedan får vi se. Jag är säker på att en del frågor går att åtgärda ganska snabbt, andra tar längre tid. Vi får sortera förslagen när de kommer. Jag försäkrar dock att ingen kan vara mer intresserad av att effektivisera beslutsprocessen om miljötillstånd än jag som miljöminister.
Herr talman! Jag fick inte riktigt svar på de frågor jag ställde. Jag tänker till exempel på samordningsmannen. Gruvindustrin har signalerat att de tror att en del av lösningen på miljötillståndsprocesserna skulle kunna bli smidigare med en samordningsman, en person som samlade all kompetens så att man inte så att säga behövde uppfinna hjulet flera gånger. En person skulle samla in kunskaperna. Det andra jag tänker på gäller åtgärderna. Det är bra att vi har en samsyn om att det behöver gå fort. Gruvor öppnar i högkonjunktur, inte i lågkonjunktur, och då är det viktigt att de har tid på sig när de ska starta, att det finns tid däremellan just till att bevilja tillstånden. Det får inte bli som med LKAB, att det tar 22 månader. Dessutom har det varit stor reaktion över Sverige genom tiderna. Tiden är alltså oerhört viktig. Nu sades det "under sommaren". Det innebär att när riksdagen kommer tillbaka är det, åtminstone i min värld, höst. När det gäller förändringarna undrar jag hur lång tid det kommer att ta innan man genomför förändringarna. Det gäller att inte bara identifiera flaskhalsarna, utan de måste också åtgärdas, och vi vet att de åtgärderna behöver genomföras i rask takt. När kommer förändringarna att genomföras? Exakt när kommer detta att presenteras och för vem? Och kommer vi att få en samordningsman inom gruvindustrin?
Herr talman! Jag ska kommentera några av de saker som Tomas Nilsson tog upp i sitt sista inlägg i den här interpellationsdebatten. Ett sätt att snabba på och effektivisera verksamheten med bibehållen miljökvalitet i besluten är att diskutera mark och miljödomstolarnas resurser. Det ligger inte under mitt departement utan under Justitiedepartementet, men vi kan ju tala med varandra. Jag tänker ta upp frågan med Justitiedepartementet som en del i den femstegsraket som vi initierat för att effektivisera besluten i miljöärenden. Slutligen vill jag säga något om frågan om samordningsman. För min del är det ett nytt förslag. Jag kan konstatera att det finns för vindkraft. Det är så intressant att det borde föras in i diskussionen om gruvstrategin hos Näringsdepartementet. Det kan jag göra som minister i vårt departement i den samordnade beredningen, men det går också att skriva direkt till näringsministern. Hon är otroligt intresserad av förslag som kan underlätta och förbättra för det svenska näringslivet. Jag är ganska säker på att hon skulle vara väldigt intresserad av att diskutera den frågan. Sedan får man se. Det innebär ganska mycket kringjobb med statliga funktioner, men jag tycker i alla fall att vi bör diskutera. Framför allt är det väldigt bra att kunna konstatera att Tomas Nilsson och jag har en mycket stor samsyn när det gäller möjligheterna för den svenska gruvdriften men också svårigheterna att utnyttja de möjligheterna. Vi måste se till att effektivisera beslutsprocessen, naturligtvis med stor hänsyn till miljön. Jag tackar för en väldigt bra interpellationsdebatt!